Herr talman! Den här motionen har ju avstyrkts av ett enhälligt utskott och skulle måhända av den anledningen inte bli föremål för något yttrande i kammaren. Jag vill dock understryka ett par saker i sammanhanget utan att fördenskull ställa något yrkande. Motionen har tillkommit för att få till stånd en ändring av nu rådande praxis att föra vissa sjuka människor till polisstation i stället för till läkare. Det är alltså fråga om sjuka personer och inte om brottslingar! Samhället börjar ju nu acceptera, att mentalt sjuka människor skall behandlas på samma sätt som somatiskt sjuka. Bl. a. mot den bakgrunden planeras också nya mentalkliniker vid de somatiska akutsjukhusen och inte som helt fristående sjukhus i likhet med Beckomberga och Långbro, för att ta näraliggande exempel. När det gäller somatiskt sjuka människor skulle det väl knappast falla nå gon in att föra dessa till en polisstation. I stället vänder man sig till en behörig läkarmottagning, privat, vid allmänt sjukhus eller hos tjänsteläkare. När det gäller vissa mentalt sjuka har det dock blivit vanligt att föra dessa til! närmaste polisstation för undersökning i avvaktan på beslut om intagning för sluten vård. Detta sker då enligt lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Det är det här systemet som jag och många med mig finner kränkande för de sjuka. Dessa är ju som regel inte några brottslingar. Visst är det förknippat med vissa svårigheter att omhändertaga mentalt sjuka, som är våldsamma och farliga för sig själva eller sin omgivning, men just för sådana personer är det väl ännu mer viktigt att de snabbt kommer till läkare, som då har möjlighet att häva även ett våldsamt tillstånd. Den möjligheten finns inte på en polisstation förrän läkaren anlänt, och det kan dröja timmar. På en mottagning finns i regel en jourhavande läkare eller sköterska som kan ge en omedelbar första hjälp. Någon kan invända att det på sina håll är långa avstånd till en läkarmottagning. Den synpunkten kan vara riktig, men om patienten ändock skall transporteras till sluten vård, måste ju en längre eller kortare transport ändå ske. På polisstationerna finns inga vårdrum eller andra utrymmen som är lämpliga för förvaring av mentalsjuka. I arresterna får de inte placeras, vilket skedde förr i världen. Polispersonalen är inte utbildad för att ta hand om mentalsjuka eller för att ge dem en omedelbar vård. En aktad medborgare blev vid ett tillfälle sjuk på grund av överansträngning. Hans omgivning förstod sig inte på sjukdomen och trodde, att han helt plötsligt hade blivit farlig. Anmälan gjordes till polisen, som inte heller kände mannen och som måste handla efter de informationer som gavs. Han fördes till polisstationen och efter undersökning där beslöts, att han skulle föras till sjukhus för sluten psykiatrisk vård. När han efter ett par veckor kom ut igen och bedömdes som frisk, var hans bestående minne av sjukdomen att han hämtats av ett par polismän och förts till polisstationen såsom en brottsling. Herr talman! Jag tror att berörda instanser ganska snart bör ompröva även de här bestämmelserna, således inte bara i de avseenden som JO har begärt utredning om, så att vi får regler som överensstämmer med vad som har föreslagits i motionen. Polisen är givetvis alltid beredd att hjälpa till i sådana här sammanhang, men då bör det ske utan att de sjuka förs till våra polisstationer.

Herr talman! Anslaget till miljövårds .nformation har mer än fördubblats för det kommande budgetåret, och det kan inte sägas om många anslag. Miljövårdsinformationen tjänar huvudsakligen två syften: dels kan den bidra till att motverka en fortsatt miljöförstöring, dels kan den informera såväl aktiva miljö vårdare som allmänheten om lagstiftning, forskning och åtgärder inom miljövården. Att prioritera ettdera av dessa syften torde vara svårt, och den kraftiga höjning av statsanslaget som föreslagits komma miljövårdsinformationen till del innebär med all säkerhet, att man från departementshåll beaktar bägge dessa syften. Med all rätt kan allmänheten givetvis kräva att bli informerad om lagstiftning, forskningsresultat och åtgärder som vidtagits eller planeras på miljövårdsområdet. Jag tillåter mig dock hysa en misstanke att naturvårdsverket bland motiven för sin begäran om ökat anslag också har haft en önskan att hålla ryggen fri när miljövårdsdebatten hotar att bli alltför hetsig. Man vill helt enkelt få möjlighet att på ett tillfredsställande sätt redovisa de ågärder som vidtagits. Jag anser detta vara ett berättigat krav i så måtto som en sådan information kan bidra till att göra debatten saklig och konstruktiv. Men miljövårdsinformationen kan också bidra till att minska miljöförstöringen; inte minst gäller detta den information som lämnas av de enskilda organisationerna. Naturvårdsverket har i sin anslagsframställning föreslagit en uppdelning av anslaget till miljövårdsinformation på två poster. En del skulle föras upp under benämningen Bidrag till organisationer och resten under ett nytt anslag Information på naturvårdsområdet. Departementschefen har emellertid inte velat bifalla naturvårdsverkets önskan om en sådan anslagsuppdelning. Inte heller har jordbruksutskottet velat biträda den hemställan som gjorts i motion II: 1275, där också krav på en sådan uppdelning framförts. Herr talman! Låt mig trots den sena timmen med några få ord komplettera de synpunkter som framlagts i ett särskilt yttrande fogat vid jordbruksutskottets utlåtande nr 24. Såväl departementschefen som =:jordbruksutskottet betonar betydelsen av den miljövårds information som bedrivs av de enskilda organisationerna. Man anser också att åt dessa bör ges möjlighet att utveckla sin verksamhet. Att allting blir dyrare vet vi, men vi vet också att bland det sista som följer en inflationistisk kostnadsutveckling är medlemsavgifter i ideella organisationer. Naturvårdsorganisationerna är också ideella i den bemärkelsen att deras verksamhet i hög grad tjänar samhället. Vad vore vår naturkunskap i detta land, om inte Svenska naturskyddsföreningen med sin ungdomsorganisation Fältbiologerna samt flera andra organisationer fått verka och upplysa oss alla om vården av vår miljö? För alla dessa frivilliga organisationer är det ett livsvillkor att erhålla bidrag till sin verksamhet, och allteftersom kraven på dem ökar, ökar också organisationernas krav på större anslag. Jag tror det är viktigt att här slå fast att den miljövårdsinformation som bedrivs av de enskilda organisationerna aldrig får betraktas som konkurrerande med den information som bedrivs av naturvårdsverket. De kommer att komplettera varandra. Det tror jag är en nödvändig bedömning, som vi måste göra. Till detta kan man naturligtvis säga att det torde bli svårt för naturvårdsverket att konkurrera med de enskilda organisationerna när det gäller naturvårdsupplysning. Låt mig bara erinra om Naturskyddsföreningens filmoch färgbildsserie samt om föreningens skriftserie, det må gälla fågelskydd, viltvård, platsbeskrivningar eller undervisningsmaterial. Det materialet har varit och är av utomordentligt stor betydelse för miljövårdsupplysningen och miljövården i vårt land. Detsamma gäller det på senare tid aktualiserade Fältbiologernas agerande mot miljöförstöringen. Alla dessa aktiviteter kostar emellertid pengar, och enligt min uppfattning hade det varit riktigare om anslaget hade delats upp så som naturvårdsver ket hade föreslagit, eftersom de enskilda organisationerna då hade haft större möjligheter att göra en bedömning av de medel som skulle ställas till deras förfogande. Låt mig dock framföra den förhoppningen att en betydande del av det ökade anslaget till miljövårdsinformation skall komma de enskilda organisationerna till del, så att den av utskottet uttalade uppfattningen att dessa organisationer skall få möjligheter att fortsätta med och utveckla sin verksamhet inte bara blir tomma ord utan i verkligheten också ger organisationerna utrymme för en vidgad verksamhet.

Herr talman! Om inte vi tar kål på soporna, så tar soporna kål på oss. Detta ord av en berömd miljöforskare blir tyvärr sannare för varje dag. Vi producerar redan nu omkring 300 kg sopor per år och person i Sverige, och mycket snart kommer det att bli 400 kg. Vad som skall göras för att inte bara förstöra dessa sopor utan också få dem att återgå till det naturliga kretsloppet är tyvärr inte utrett, inte någonting som är känt och bara väntar på att omsätttas i praktiken. Det fordras fortfarande mycken grundforskning för det. En utredning om frågan rörande inrättande av ett institut både för sådan grund forskning och för den upplysning till industrier, kommuner och allmänhet som efterfrågas alltmera och som visat sig vara så nödvändig är vad mina medmotionärer och jag har krävt i motionen II: 602, som jordbruksutskottet enhälligt har avstyrkt. Jag har nu inte något yrkande i denna fråga, men jag vill i alla fall fästa kammarens uppmärksamhet på att detta forskningsproblem ingalunda är så lätt att avfärda som naturvårdsverket gjort i sitt remissvar, där man säger sig mycket noga följa den avfallsforskning som bedrivs utomlands och hänvisar till ett inhemskt forskningsprogram om rötslam. Det är utan tvivel mycket bra med ett sådant forskningsprogram, men det täcker inte på långt när hela behovet. Avfall är inte bara rötslam. Det fordras helt andra metoder för andra former av avfall, och de metoderna är inte alls så särskilt långt avancerade utomlands, och i den mån de existerar kan de dessutom inte appliceras direkt hos oss.

För närvarande får man bedriva avfallsforskning vid lantbrukshögskolan huvudsakligen med halvårsvis anställda forskare på tillfälliga anslag och med ansträngda laboratorieresurser. Inte ens den expertgrupp som naturvårdsverket nämner har tillgång till någon experimentstation, där man verkligen tvärvetenskapligt kan studera slamreningens problem. Med en sådan organisation kommer man aldrig någon vart, och man kaninte tillmötesgå kraven från allmänheten som vill slippa nedskräpning, från kommunerna som vill veta vilka metoder för kvittblivning som är mest ekonomiska och minst miljöskadliga samt från industrierna, som redan vid tillverkningen av en vara vill veta hur den bör vara sammansatt för att vara till minsta besvär vid avfallshanteringen. Det finns nämligen också sådana industrier, men de får sällan något svar på sina frågor. I Västtyskland finns avancerade planer på ett tvärvetenskapligt avfallsforskningsinstitut, och en av de mera framstående forskarna på området, dr Farkasdi vid universitetet i Giessen, underströk nyligen att man inte kommer någon vart med dessa frågor innan man fått en systematisk ekologisk forskning som spänner över hela fältet och inte bara över enstaka delproblem, som ändå inte kan lösas isolerade. Denna sida av miljövården har — det är jag fortfarande övertygad om — en högre prioritetsgrad än vad naturvårdsverket och jordbruksutskottet vill tillerkänna den, och det blir utan tvivel anledning att återkomma till detta ämne. a. godkänna de riktlinjer för dimensionering av grundläggande utbildning inom vissa laborativa ämnesområden som förordats i statsrådsprotokollet,

Herr talman! Vi måste fortsätta med ytterligare ett miljövårdsproblem, denna gång i universitetssammanhang. Vid statsutskottets utlåtande nr 102 är fogad en reservation rörande värmeförsörjningen av universitetsområdet i Frescati. Denna fråga har två aspekter, en ekonomisk och en miljömässig. Det är möjligt och kanske t.o.m. troligt att en egen s.k. provisorisk värmeanläggning ute på området för närvarande ställer sig något billigare än en omedelbar anslutning till Stockholms stads fjärrvärmeverk. Hur därmed än må förhålla sig, torde dock inrättandet av en eller flera provisoriska värmecentraler medföra en sådan försämring från miljövårdssynpunkt att ett dylikt arrangemang inte bör = tillgripas.

Utskottsmajoritetens fromma förhoppning om att man >»vid handläggningen av frågan om värmeförsörjningen inom universitetsområdet ständigt beaktar aktuella miljövårdssynpunkter» synes mig inte särskilt mycket värd. Vad är det man skall beakta?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

Herr talman! Från hälsooch trevnadssynpunkt är luftföroreningarna i våra storstadsområden ytterst påfrestande. Ett sätt att minska olägenheterna är att använda fjärrvärme i stället för individuella uppvärmningsanordningar. Genom att använda fjärrvärme kan man samla rökutsläppen till några enstaka punkter i stället för att ha dem på flera tusen ställen. Vidare kan man i större anläggningar göra reningsanordningarna mer verkningsfulla. Erfarenheterna från Västerås — föregångsstaden här i Mellansverige i fråga om fjärrvärme — visar att luftföroreningssituationen där är betydligt bättre än i andra städer, där fjärrvärme inte finns eller endast är delvis utbyggd. När det gäller universitetsstaden i Frescati kan jag förstå att ett ensidigt ekonomiskt kalkylerande kan komma att visa att fjärrvärme inte bär sig. Men vid sådana bedömningar gör man ånyo det gamla felet att inte räkna in miljö försämringen i kalkylen, bara för att den inte går att kvantifiera i pengar. Men om man utgår från departementschefens lovsång i proposition nr 183 år 1964 — då var Gösta Skoglund departementschef — över norra Djurgårdens värde som rekreationsområde, borde man väl ta med skyddet av detta område som en plusfaktor i kalkylen. Lägger man därtill värdet av att själva universitetsområdet får en bättre miljö och att man får vistas i frisk luft kanske kalkylen utfaller annorlunda. Många säger att det är omöjligt att värdera dessa faktorer. Det har varit omöjligt hittills, men det pågår livliga forskningar i olika delar av världen och även i Sverige i syfte att kvantifiera dem. Det senaste exemplet som vi fått är Vägplan 1970, där man försöker bena upp dessa problem. När man skall kalkylera beträffande väganläggningar, delar man upp dem i olika effekter. Det är för det första effekter som kan kvantifieras och värderas i pengar; man gör t.ex. lönsamhetskalkyler i vanlig ordning. För det andra är det sådana effekter som kan kvantifieras men är svåra att värdera i pengar, t.ex. verkan av trafikskador, och för det tredje är det svårkvantifierbara effekter, t.ex. miljöeffekter. Det är en framgång att man i vägplanen pekar på dessa faktorer och säger att de finns. Sedan för man resonemanget vidare och säger att dessa svårkvantifierbara effekter skall sorteras upp i plusoch minusposter. Man skall försöka precisera dem och sedan värdera dem enligt någon värderingsskala — det är alltså inte direkt fråga om pengar. Man påpekar att det finns ett system för detta i USA, där värderingspoäng satts för olika miljöfaktorer, bl.a. på basis av intervjuundersökningar. Även i Storbritannien har sådana undersökningar gjorts, och det finns exempel i Vägplan 1970 — Statens offentliga utredningar 1969:57. staden skyddas mot luftföroreningar är kanske värt pengar. Det är säkert värt mer än 300 kronor, t.o.m. mer än 3 000 kronor, och jag vill hålla före att det är värt mer än 300000 kronor, kring vilket belopp kalkylen lär ha rört sig. I miljöskyddsdebatten talas det mycket, även på regeringspartiets sida, om att god miljö ingår i vår standard. Hade det inte varit en fin sak att nu gå ut i den fortsatta miljödebatten med det trumfkortet på hand, att då vi bygger universitetsstaden i Frescati tar vi minsann hänsyn även till andra värden än dem som går att uttrycka i kronor? Jag vet inte vad Frescati kommer att kosta i slutomgången, men det rör sig om flera hundra miljoner kronor.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

Herr talman! Frågan om fjärruppvärmning av Frescatiområdet har tagits upp till behandling i propositionen 47. Det har i denna framhållits att förhandlingar ägt rum mellan statens förhandlingsnämnd och Stockholms stad om möjligheterna att redan från början ansluta universitetsområdet till fjärruppvärmning. Det har emellertid inte visat sig ekonomiskt möjligt att omedelbart få till stånd en uppvärmning denna väg. Det skulle möjligen också kunna fördröja byggandet. En anordning för provisorisk uppvärmning kommer att utformas på sådant sätt att minsta miljöförstöring därigenom åstadkommes. Man kan över hu vud taget inte överallt klara en uppvärmning genom fjärrvärmeförsörjning. Området kommer emellertid från början att byggas så att det blir möjligt att utan större anordningar anknyta detsamma till fjärrvärmecentraler.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

Herr talman! Till första lagutskottets utlåtande nr 39 har fogats ett särskilt yttrande som jag i korthet vill kommentera. Det militära arreststraffet är ju den strängaste form av bestraffning som vissa militära chefer kan utdöma enligt. sin s.k. bestraffningsrätt. Utan egentlig rättegång kan en värnpliktig dömas till frihetsstraff. Att i fredstid upprätthålla en dylik bestraffningsform kan anses vara i högsta grad diskutabelt. Ur rättssäkerhetssynpunkt kan allvarliga erinringar riktas mot det sätt på vilket arreststraff utdömes. År 1961 tillkallade Kungl. Maj:t sakkunniga för att utreda frågan angående straffoch disciplinmedel mot krigsmän m.m. Enligt direktiven skall de undersöka vilka möjligheter som kan finnas för att helt eller delvis slopa de särskilda disciplinstraffen, främst arreststraffen för den fast anställda personalen. Vidare skall de sakkunniga överväga om det beträffande de värnpliktiga går att ytterligare begränsa arreststraffets användning i fredstid. Då de sakkunniga, enligt vad utskottet har inhämtat, kommer att slutföra sitt uppdrag inom en mycket nära framtid, finner jag inget skäl till att framställa något särskilt yrkande.

Herr talman! Den fråga som har tagits upp i motionen II: 1003 är inte ny för riksdagen; vi har haft den här förut. I motionen krävs rätt för diabetiker att erhålla medlemskap i den frivilliga statliga studerandesjukförsäkringen. Förutsättningen för sådant medlemskap är att man är aktiv studerande, att man är i stånd att bedriva studier, att man alltså är arbetsduglig. När det inte längre är fallet kan man ju inte vidare ha denna sjukförsäkring. Hittills har det rått en egendomlig praxis på detta område. En studerande som har fått sockersjuka sedan han fyllt 40 år har kunnat få vara med i försäkringen. Detta är ett rent hån mot diabetikerna. Om en diabetiker endast tar tabletter och inte använder insulin har han också kunnat få försäkring. Båda dessa villkor betyder att unga studerande diabetiker icke kan få en frivillig statlig sjukförsäkring. Utskottet har klokt nog inte gjort någon kommentar till gällande praxis. Det har tvärtom framhållit att frågan bör prövas i lämpligt sammanhang. Jag förebrår alltså inte utskottet för att det inte har tillstyrkt min motion, även om detta hade varit det riktigaste. När jag ser efter i vilket lämpligt sammanhang frågan kommer att prövas, blir jag kanske ändå missnöjd med att den inte har kunnat avgöras i dag. Man tänker tydligen under ledning av riksrevisionsverket — vilket förefaller egendomligt; det kanske är ett sätt att undvika att riksrevisionsverket förlorar ansiktet vid behandiingen— ta in över huvud taget al la sjukförsäkringsfrågor som gäller handikappade. I förra veckan avslutades Svenska diabetesförbundets riksstämma. Man beslöt att åter göra en bestämd hemställan till socialdepartementet om att undanröja den diskriminering som nu råder för studerande diabetiker och låta dem få betala sin frivilliga statliga sjukförsäkring liksom andra under de år då de är studerande. Den innebär inte några stora ekonomiska risker för staten — riskerna är inte större än för andra som har en sjukförsäkring under den tid de studerar. Avslaget i dag kommer kanske som en kalldusch för alla de föräldrar som känner det särskilt svårt att deras ungdomar gång på gång diskrimineras och blir betecknade som människor som man egentligen inte kan vänta skall fullgöra sin arbetsprestation som andra. Jag fäster mig emellertid vid att utredningen skall vara färdig i sommar, och jag hoppas att det förslag som då läggs fram skall vara mer i takt med vad som gäller för diabetesbehandling. Jag hoppas också att det skall visa sig att man har förstått en del av de problem som en diabetiker har. Problemet är inte att man är mycket sjukskriven när man är ung. Problemet är av helt annat slag, och därför kan en sådan här försäkring icke vara någonting som man behöver dra sig för. Jag har inget yrkande men hoppas att det skall vara sista gången jag behöver beröra denna fråga i riksdagen. Jag kommer nämligen att å mitt förbunds vägnar gång på gång ta upp den. Jag hoppas emellertid att den får en lösning nu så att vi skall slippa tjata mera om detta.

Herr talman! I motion II: 347, vilken behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 44, begärs utredning om rätt för hemarbetande att tillgodoräkna sig pensionsår inom ATP för år då de vårdar barn i förskoleåldern. I motionen framhålls att de som väljer att helt ägna sig åt vård av sina barn under dessas uppväxtår inte erhåller tillfredsställande sociala förmåner trots att de egentligen gör lika väsentlig samhällsnytta som om de vore förvärvsarbetande i konventionell bemärkelse, inte minst med tanke på att de avlastar samhällets hårt ansträngda barntillsyns institutioner. De riskerar dock att inte nå upp till fullt antal ATP-år på grundav att den tid de helt ägnar barnen inte är pensionsgrundande. Motionärerna anser det vara ett berättigat önskemål från en förälders sida att medan barnen är små kunna avstå från förvärvsarbete för att ta hand om dem utan att därför gå miste om pensionsår. ATP-systemet åsidosätter nu valfriheten härvidlag. Detta system bör, enligt motionärerna, därför ändras så att förälder tillföres pensionsår för tillsyn av barn i förskoleåldern. För min egen del vill jag helt instämma i de synpunkter som framförts av motionärerna. Jag tror att det har en mycket stor positiv inverkan på barnen, om de under sina första levnadsår får känna tryggheten i att ha någon av föräldrarna hemma. Därför bör vård av barn i hemmet underlättas och inte på något sätt diskrimineras jämfört med andra tillsynsformer. Många kvinnor, som önskar gå ut i förvärvsarbete, kan inte få barntillsynen ordnad utan tvingas att stanna hemma. Även det är ett skäl till att motionens förslag bör bifallas. Svårigheterna med barntillsyn kommer väl att med tiden bli ännu större, om det nya skatteförslaget genomföres. Det ändrade skattesystemet medför att kanske ännu fler kvinnor vill söka sig ut på arbetsmarknaden eller kanske tvingas att göra det. Då måste ju barntillsynen ordnas på något sätt. Därför blir argumenten för ett bifall till motionens förslag ännu starkare. Jag anser att man bör sträva efter att i pensionssystemet jämställa vård av barn i hemmet med förvärvsarbete.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

Herr talman! Låt mig helt kort få erinra om att riksdagen åren 1968 och 1969 behandlat liknande motionsyrkanden. Andra lagutskottet erinrar i detta utlåtande om att pensionsförsäkringskommittén har fått i uppdrag att utreda frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män inom den allmänna pensioneringen och även fått till sig överlämnade motioner om en allmän egenpension. I dessa sammanhang är det ingen som har reserverat sig. När liknande motionsyrkanden behandlats i utskottet i år har emellertid en reservation avgivits. Av utskottsutlåtandet framgår att pensionsförsäkringskommittén avser att avlämna sitt slutbetänkande redan under innevarande år. Av den anledningen tycker jag inte att det finns någon anledning att bifalla motionens yrkande, utan jag anser att vi bör avvakta resultatet av kommitténs betänkande. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har begärt ordet för att helt kort klargöra folkpartiets inställning i den sakfråga som tas upp i förevarande utlåtande. Den inställningen framgår av vårt partimotionspar I:5 och II: 7, till årets riksdag där vi talar för förslaget om en allmän egenpension såsom det skisserades i två motioner från folkpartihåll 1966. Det innebär bl.a. självständig pensionsrätt för hemarbetande eller deltidsarbetande make. Därigenom skulle bla. kravet att barnavårdsåren skall vara ATP grundande kunna tillgodoses. I sak har alltså folkpartiet lagt fram förslag av den innebörd som dessa motioner har. Vi ställde inget yrkande i partimotionen, och vi har inte heller ansett det nödvändigt med någon reservation i andra lagutskottet, av det enkla skäl som fru Håvik påpekade, nämligen att just de motioner som tidigare har framlagts från folkpartihåll är föremål för utredning i pensionsförsäkringskommittén. Utredningens betänkande väntas under detta år.

Herr talman! Lagstiftningen om föreningsrättsskyddet reglerar endast rätten att tillhöra förening, den positiva föreningsrätten, men inte rätten att stå utanför förening, den negativa föreningsrätten. Lagstiftningen är vidare begränsad till att gälla de fall där det föreligger ett anställningsförhållande. Lagstiftningen ger alltså inte skydd för person som söker arbete. Denna fråga har vid flera tillfällen under senare år behandlats av riksdagen med anledning av motioner i ämnet. I motionerna har yrkats att föreningsrättsskyddet skall utsträckas till att gälla även för arbetssökande. Vid dessa tillfällen har emellertid riksdagen uttalat att frågan kunde komma att prövas, om föreningsrättslagstiftningen framdeles togs upp i ett större sammanhang. Den ökade oron på arbetsmarknaden och de nya behov som uppstår av att harmonisera vår egen arbetsmarknadslagstiftning med andra länders på grund av den stora flyttningen av arbetskraft över gränserna föranleder att denna lagstiftning nu bör göras till föremål för en allmän översyn i det större sammanhang som man vid de tidigare behandlingarna av denna fråga har talat om även från utskottsmajoritetens sida. I den motion som ligger till grund för utskottsutlåtandet har jag anfört några exempel på frågor som jag anser måste tas upp till diskussion vid en sådan allmän översyn. Givetvis kan det finnas en hel del andra frågor som också kan behöva behandlas. En av de frågor som tagits upp i motionen, nämligen arbetsgivares skyldighet att motivera avskedanden, har redan blivit föremål för utredning, och i den delen är motionsyrkandet alltså tillgodosett. Men vi reservanter anser att övriga i motionen behandlade frågor bör bli föremål för prövning vid den översyn av föreningsrättslagstiftningen som vi förordar. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till den reservation av fru Hamrin-Thorell m.fl., som är fogad till utskottets utlåtande nr 46.

Herr talman! Vid flera tillfällen, bl.a. förra våren, har riksdagen behandlat motioner som har rört det otillfredsställande förhållandet att lagen om föreningsoch förhandlingsrätt inte ger skydd åt arbetssökande utan bara åt dem som redan har en anställning. När saken behandlades år 1966 förordade Tjänstemännens centralorganisation i sitt remissyttrande att denna fråga lämpligen skulle prövas i samband med en allmän översyn av lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. Andra lagutskottet framhöll i sitt utlåtande, att om man gjorde en sådan översyn, så borde denna fråga tas upp. Det är den väsentliga orsaken till att vi folkpartiledamöter i andra lagutskottet har fogat en reservation till utskottsutlåtandet, och jag ber att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Herr Nordberg målar sannerligen upp en svart bild av vad som skulle hända om man gjorde en översyn av föreningsrättslagstiftningen. Jag är inte så säker på att det skulle få så kolossalt negativa konsekvenser som herr Nordberg gör gällande. Det är ju en översyn av denna lagstiftning som jag förordat i motionen, och jag har anfört en rad exempel på frågor som jag tycker att en sådan här översyn bör ta upp; herr Nordberg citerade ett av dessa. De små organisationerna — minoritetsorganisationerna — har de facto icke förhandlingsrätt på lika villkor, därigenom att de oftast inte får sitta med vid samma förhandlingar som de större, utan många gånger i efterhand måste skriva på vad den större organisationen redan har förhandlat sig till. Jag anser att man i dessa sammanhang bör ta upp frågan om man skall fortsätta att ha det på detta sätt eller om man vill ha förhandlingsrätt på lika villkor även för minoritetsorganisationer, givetvis utan att för den skull vara låst vid det förslag som är framfört i motionen. Tar man upp denna lagstiftning till en allmän översyn får man bestämma sig: kan man göra på detta sätt eller inte? Herr Nordberg talar om »kaos». Jag anser emellertid att vi skall ta upp hela denna lagstiftning till översyn. Sedan får vi se på vilka områden nuvarande lagstiftning behöver förbättras. Man skall inte utan vidare utgå från att det blir kaos om man börjar överse en lagstiftning — det är att gå litet för långt. Vi kan dock konstatera att det finns brister i den nuvarande lagstiftningen och man bör kunna undersöka huruvida det är möjligt att rätta till de bristerna — och det är det jag är ute efter, herr Nordberg. Jag anser att det är bättre att tillsätta en utredning av detta slag i tid, innan svårigheterna blir så stora att det blir besvärligt att bemästra dem.

Herr talman! I de motioner som föranlett allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 35 går motionärerna till skarpt angrepp mot vad de kallar för ett kommersiellt institut här i landet och anför en del exempel på vad de anser vara vilseledande resultat av företagna opinionsundersökningar. Man skriver att en enhällig vetenskaplig expertis har utdömt undersökningarnas metodik och antyder att det rör sig om förfalskade opinionsundersökningar. Vidare insinuerar man att resultaten publiceras i avsikt att påverka väljaropinionen vid lägligt tillfälle. Motionärerna skräder inte orden utan talar bl.a. om skandalösa förhållanden, varefter de presenterar en lista över problemen, uppställda i tre punkter. I den första talas det om dåliga intervjuer — underförstått de som hittills gjorts — med som det heter i regel oreparabla effekter. I den andra punkten lämnas den vilseledande uppgiften att ett kommersiellt institut väljer att publicera sina undersökningsresultat vid tider och i former som väcker uppmärksamhet. Sanningen är i stället den att det institut som åsyftas inte självt publicerar undersökningsresultaten. SIFO gör undersökningarna på uppdrag och publiceringen sköts av uppdragsgivarna. SIFO:s remissyttrande visar att institutet kompletterar publicerade uppgifter, om dessa presenteras på ett missvisande eller tendentiöst sätt. I punkten 3 i motionen framhålles kraven på insynsmöjligheter. SIFO svarar att den begärda insynen finns. Mot slutet av motionen krävs att det snarast genomförs undersökningar vilkas kvalitet kan accepteras. Därefter framförs en svårförståelig begäran, nämligen följande: »En bland många vägar vore att representanter från riksdagens partier, statistiska centralbyrån och erforderlig vetenskaplig expertis på Kungl. Maj:ts uppdrag byggde upp ett system av kontinuerliga politiska opinionsundersökningar. Därigenom funnes garantier för att metodiken vid undersökningarna vore strikt vetenskaplig» o.s.v. Det är väl inte helt klart vad som menas med detta. Vi har fattat förslaget såsom syftande till ett monopol, vilket motionärerna inte går med på. Även Sveriges Radio har emellertid i sitt remissyttrande faktiskt uttalat att företaget inte är främmande för denna tolkning. Det antydes i statistiska centralbyråns utlåtande att statistiska institutionen vid Stockholms universitet har tillstyrkt motionerna. Statistiska centralbyrån underlåter emellertid därvid att nämna att ifrågavarande institution påvisar att det under inga förhållanden kan bli tal om att några sådana undersökningar kan ge ett exakt resultat. Man kan inte garantera pålitligheten i några undersökningsresultat av detta slag. Hur man än bär sig åt kommer det att finnas möjligheter till felmarginaler. Vi reservanter tycker att klyftan är ganska stor mellan kraven i motionen och dess kläm samt utskottets skrivning i utlåtandet. Man måste fråga sig vad det är som utskottet ger till känna som inte Kungl. Maj:t redan vet, och vad ges till känna som egentligen stämmer med motionen? Vi anser att reservationens hemställan är den riktiga, och vi har där kraftigare än utskottet avvisat eventuella monopoltendenser. De andra vägar som även motionärerna talar om är att föredra. Självfallet kommer undersökningar av detta slag att få bättre och bättre resultat, och metoderna kan ytterligare förbättras och skärpas. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det skulle finnas mycket att säga om denna motion och även om det som utskottet har anfört. Men jag är medveten om att timmen är sen och att jag har en betydande del av ansvaret för detta redan. Därför ber jag att få inskränka mig till att ställa en fråga på en viktig punkt där utskottets skrivning är oklar. Jag vet att det inte bara är jag som har studsat litet vid läsningen av detta utlåtande. I andra stycket på s. 6 i utskottsutlåtandet talar man om publiceringsregler för undersökningarna och hur de skall utformas, samt om insynen i undersökningarna. Jag har för min del tolkat skrivning en så, att utskottet avser opinionsinstitutens egna publiceringsregler, och att opinionsinstituten skall medge insyn — inte att det skulle vara fråga om några statliga publiceringsregler eller föreskrifter om insyn m.m. Jag hoppas att någon inom utskottet vill bekräfta att den tolkningen är riktig. Annars vore utlåtandet onekligen ganska sensationellt.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs beskrev väl vad motionen innehåller och beskrev också alla yttranden, varför jag inte behöver gå in på dem. Han står för en reservation i vilken man betonar hur viktigt det är att sådana här opinionsundersökningar görs korrekt och att vetenskaplig expertis ser till att så sker. Det gäller även publiceringen av resultatet så att denna inte genom att äga rum vid godtyckliga tidpunkter kan förrycka den strävan till objektivitet som i alla fall legat till grund för undersökningen.

Vi har i utskottsutlåtandets sista mening sagt ifrån att vi — i likhet med Sveriges Radio och Svenska institutet för opinionsundersökningar — förutsätter att en monopolisering av verksamheten inte skall ske. Därigenom har vi väl också vederlagt den förmodan som framskymtat i reservationen. Vi har med andra ord bemött reservationens påståenden redan i utskottsutlåtandet. Herr Romanus” yttrande kan jag helt instämma i. Han har helt och hållet uppfattat vad vi menar, och det krävs alltså inte några ytterligare förklaringär: Jag ber att få tillstyrka utskottets utlåtande.

Herr talman! Eftersom detta är det sista ärendet på en lång föredragningslista vill jag först tala om att jag inte har för avsikt att begära votering eller ens framställa något yrkande med anledning av våra motioner 1I1:435 och II: 483, som i år har fått en mera positiv behandling än tidigare av utskottet. Att jag ändå tar till orda vid denna tid på dygnet beror på att jag anser frågan om företagshälsovården vara så ytterst viktig att det är både befogat och angeläget att stryka under en del problem, när denna fråga nu behandlas i riksdagen, trots att klockan är mycket. Det är flera skäl som ligger bakom avlämnandet av de nämnda motionerna vid årets riksdag. Vi anser att frågan om företagshälsovården i Sverige i stor utsträckning är helt miserabelt ordnad. Vad som är än värre är att den delvis inte alls är ordnad. Vi ansetf också att man är inne på en felaktig linje när man skiljer ut denna del av åtgärder för att skapa en acceptabel arbetsplatsmiljö från samhällets huvudmannaskap, medan andra delar såsom arbetarskyddet och yrkesinspektionen är underställda samhället. I våra motioner har vi påvisat och åberopat ett enligt vår mening tungt vägande remissutlåtande, att väsentliga frågor har lämnats outredda av företagshälsovårdsutredningen. Eftersom något förslag inte synes vara under utformning i anledning av denna utredning anser vi att en hemställan om att fylla ut de luckor som lämnats är i hög grad angelägen. Låt mig ta upp frågan om skälen till att företagshälsovården bör lagfästas. Svaret kan delvis ges genom att vända på frågan. Finns det någon rimlig anledning till att ett av arbetsplatsmiljöns problem bör vara reglerat lagstiftningsvägen medan företagshälsovården, som utgör ett annat problem och hänger så intimt samman med skyddsoch säkerhetsfrågorna, inte skall vara det? Mer bestämda normer för skyddsoch säkerhetsfrågorna skall nu utformas, och en skärpning av dessa normer skall ske. Lagstiftningen skall också ses över. Men fortfarande håller man fast vid att företagshälsovården är något som skall regleras genom frivilliga överenskommelser. Logiken brister enligt min mening. Vi anser att ett första steg på lagstiftningens väg måste vara att stipulera ett bestämt minimum som ålägger såväl företagen som huvudmännen, landstingen, att vidta bestämda åtgärder. Men, säger man, läkarresurserna räcker inte till. Svenska arbetsgivareföreningen anför att läkarbristen inte blir mindre om man lagstiftar i frågan. Nej, givetvis blir den inte det, men varför då inte överlåta åt de samhälleliga instanserna att överväga läkarresursernas utnyttjande även på detta område? Så är ju fallet inom sjukoch. hälsovården i övrigt. Disponerandet av tillgängliga läkare blir utan tvekan mer ändamålsenligt om samhälleliga instanser svarar för denna vård än om enskilda företag i förekommande fall ges möjlighet att kanske i kraft av mer lockande anbud konkurrera om tillgänglig arbetskraft inklusive läkare. Låt mig sedan kort få kommentera det remissyttrande över motionerna son avgetts av LO. I detta finns en punkt, som jag finner anmärkningsvärd. Där sägs att förutsättningen för att målsättningen inom företagshälsovården skall kunna förverkligas är att denna skall få möjlighet att på planeringsstadiet påverka utformningen av arbetsmiljön. Och denna förutsättning är: företagen som huvudmän för företagshälsovården och dess ordnande genom frivilliga överenskommelser. Jag kan inte tolka den uttalade meningen på annat sätt än att endast om företagen själva får anställa företagsläkare, som underställes företagen, kan arbetsplatsmiljöfrågorna bli tillfredsställande lösta. Det är väl inte ett sådant perspektiv man har från LO:s sida, när det gäller att lösa dessa viktiga problem? Detta var några kommentarer till remissyttrandena. Så till utskottets utlåtande. Jag anser att det är mera nyanserat. Utskottet åberopar utredningar från socialstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmedicinska institutet och talar om läkarresurser och tilldelning av läkartjänster. Det är av ett visst intresse att notera detta. Men vad jag anser vara mer värt att ta fasta på är att utskottet hänvisar till den uppmärksamhet som landstingen ägnat frågorna om företagshälsovård och att man visar på den försöksverksamhet som pågår. I en tidigare vpk-motion förordades sådan försöksverksamhet. När utskottet nu säger sig vilja avvakta resultaten av pågående undersökningar, anser jag att detta är en glidning från ståndpunkten att företagshälsovården skall vara en angelägenhet för parterna på arbetsmarknaden. Vi noterar detta. Vi anser det emellertid angeläget att understryka behovet av att man gör ett klart ställningstagande och får ett slut på halvheterna, ty — för att återigen citera LO:s remissyttrande — »visar det sig nödvändigt så måste man — — — inte utesluta möjligheten att i framtiden aktualisera Jlagstiftningsåtgärder inom detta område». När profitintresset ställs i förgrunden och de anställdas hälsa bevisligen sätts i efterhand, såsom nu är fallet, är det en cynism att skjuta lösningen av så angelägna frågor som denna på framtiden. Jag vill avslutningsvis citera en ledarartikel i tidningen Aftonbladet för den 28 februari i år, som ger uttryck åt den mening vi gjort oss till tolk för i våra motioner. Aftonbladet skriver: »I den nuvarande arbetarskyddslagen finns inga bestämmelser alls om företagshälsovården. Men det är naturligtvis mycket viktigt att en ordentlig reformering kommer till stånd just på detta område. Och i det sammanhanget kan man diskutera det lämpliga i att företagsläkarna har företagen som arbetsgivare.

Jag har också nämnt att jag därför inte kommer att framställa något yrkande. Jag har emellertid velat stryka under några synpunkter i förhoppning om att utvecklingen skall gå snabbare i den riktning som vi föreslår i motionerna.

Herr talman! Jag framställde min fråga för några veckor sedan, men på grund av utrikesministerns sjukdom har den inte besvarats förrän i dag. Självfallet har jag all förståelse för dröjsmålet, när jag nu tackar för svaret. Den bakgrund mot vilken frågan framställdes var emellertid det avskyvärda mordet på en västtysk diplomat i en mellanamerikansk stat och naturligtvis också de kupper eller hot om kupper som förekommit i andra länder, i något fall, om än inte särskilt allvarligt, även mot svensk personal. Sedan min fråga framställdes har vi emellertid genom lymlars försorg fått en del bekymmer här hemma, en sak som senare kommer att ventileras av statsministern och herr Hedlund, när her Palme kommit hit. Jag skall därför inte ingå på den saken på annat sätt än att jag konstaterar att dessa händelser här hemma naturligtvis kan försvåra ett svenskt initiativ. Detta behöver emellertid inte omöjliggöra sonderingar av olika slag. Den formulering som min enkla fråga fick beträffande sanktioner är ju långtgående, delvis till följd av den nödvändiga sammanträngning som måste göras i en enkel fråga.

Man skulle ju kunna tänka sig att skärpa tillämpningen av den internationella rätten och att förse den med mera långtgående regler beträffande sanktioner åtminstone i sådana fall där rätten kränks i de avseenden jag nämnt. Jag vet inte om det nu är möjligt att ta upp en fråga av denna karaktär inom ramen för Förenta nationerna, men jag skulle sätta värde på om utrikesministern fann möjlighet att markera ett svenskt intresse för ett framträdande på bredare bas än vad enbart varje enskilt lands handlande utgör.

Herr talman! Jag tror inte att våra ståndpunkter skiljer sig särskilt mycket från varandra. Men jag vill göra den kompletteringen till utrikesministerns senaste anförande att jag har en annan uppfattning än han om möjligheten att väcka intresse i andra länder för att finna en gemensam framgångslinje. Denna inställning grundar sig på att problemet har en så allmänt internationellt rättslig karaktär.

Herr talman! Herr Jonsson i Mora har frågat mig om jag är beredd att medverka till att byggnadskreditiv för investeringar med lokaliseringsmedel prioriteras på samma sätt som utlåningen till bostadsbyggandet. Den = kreditpolitiska åtstramningen måste i det rådande konjunkturläget ges en så generell karaktär som möjligt. Varje utvidgning av den prioriterade kreditgivningen innebär dessutom att krediter till andra ändamål i motsvarande mån får skäras ner. En prioritering av investeringar i stödområdet sker redan via lokaliseringsstöd, investeringsfonder och undantag från investeringsavgiften. Jag är därför inte beredd att medverka till någon åtgärd i den riktning herr Jonsson åsyftar.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
Lokaliseringsstöd slussas ut via bankerna till de företag som beviljas sådant. Enligt uppgift utgår därvid genom AMS såsom förskott en tredjedel av summan i lån och bidrag. Banken skall sedan lämna byggnadskreditiv på denna tredjedel samt på det belopp banken själv skall bidraga med såsom kredit, om sådan erfordras. Dessa krediter räknas in i bankernas kommersiella kreditgivning och kan inte kvittas mot de av AMS tillhandahållna förskotten. Detta har medfört svårigheter att i bank erhålla byggnadskreditiv för investeringar, som ur lokaliseringssynpunkt bedöms som så väl motiverade och angelägna att statligt lokaliseringsstöd beviljas. Det är beklagligt om en i och för sig angelägen lokaliseringshjälp på detta sätt skulle hindras eller fördröjas genom nu rådande förhållanden på kreditmarknaden och därmed inte heller få den effekt som lokaliseringsverksamheten syftar till. Det är därför som jag har frågat finansministern om han vill medverka till att dessa krediter får hänföras till den prioriterade delen av bankernas kreditgivning för att underlätta möjligheterna för bankerna att stödja lokaliseringsverksamheten. Finansministern har svarat följande: »Den kreditpolitiska åtstramningen måste i det rådande konjunkturläget ges en så generell karaktär som möjligt. Varje utvidgning av den prioriterade kreditgivningen innebär dessutom att krediter till andra ändamål i motsvarande mån får skäras ner.» Mot denna bakgrund är finansministern inte beredd att medverka till någon lättnad i denna riktning. Jag vill fråga finansministern, om han under dessa omständigheter möjligen kan tänka sig några andra vägar att gå för att den lokaliseringspolitiska stödverksamheten inte skall begränsas genom rådande förhållanden på kreditmarknaden?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag är glad över att utredningen tillsatts. Vi känner till att den svenskspråkiga pressen i Nordamerika, som under drygt ett århundrade varit bärare av svensk kultur där och förmedlat kontakter mellan emigranterna och det gamla hem landet, har betytt mycket. Vi vet också att dessa tidningars ekonomiska situation är mycket besvärlig. Det vore naturligtvis tacknämligt om man kunde behålla någon eller några svenskspråkiga tidningar däröver. Jag hoppas att utredningen snabbt skall ge till resultat att det blir fallet med bl.a. Nordstjernan i New York, som har två år kvar till sitt hundraårsjubileum, och Vestkusten i San Francisco. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat socialministern om han är beredd medverka till att enskilda hem som tar emot sommarbarn får skälig ersättning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Staten stöder ferieverksamheten för barn genom ett särskilt statsbidrag till kommunerna. Bidrag utgår för varje barn under 15 år som av kommunen eller genom kommunens förmedling beretts vistelse under viss tid på barnkoloni eller i feriehem. Statsbidraget är inte förknippat med några villkor i fråga om ersättningen till feriehemmen. Det ankommer på vederbörande kommun eller feriebarnsorganisation att besluta i fråga om den ersättning som skall utgå till feriehemmen.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru Odhnoff för svaret på min fråga. Jag är väl medveten om att detta gäl ler en kommunal angelägenhet och att det är kommunerna som beslutar om den ersättning som skall utgå till sommarhemmen, men socialstyrelsen bör kunna vara pådrivande. Kommunförbundet ger rekommendationer, vilka jag inte anser utgöra någon grund för ett skäligt bidrag till sommarhemmen. Den rekommendation som sålunda utgår från Kommunförbundet innebär att sommarbarnvårdare skall få 12 kronor per barn och dygn. Samtidigt rekommenderar man att ca 2 kronor per timme skall betalas till dagbarnvårdare och dessutom ett extrabelopp på 5 kronor. Det kan inte vara rimligt att samma arbete skall ersättas så olika som är fallet när det gäller dagbarnvårdare och sommarbarnvårdare. Dagbarnvårdaren arbetar kortare tid och har alltså mera betalt än den som vårdar sommarbarn. Vi vet att de som är dagbarnvårdare inte är nöjda med sin ersättning utan de kräver en garantilön. Det är naturligtvis angeläget att också de får en skälig ersättning. Men mot bakgrunden av deras krav framstår skillnaden som än mer markant. Rekommendationens 12 kr. per barn och dygn för sommarbarnvård kan inte anses vara en skälig ersättning. Om man räknar med att matkostnaden uppgår till ungefär två tredjedelar av hela beloppet, blir det kvar ca 4 kr. som ersättning för arbetet och för det ansvar vårdaren har för barnet under ett dygn. Denna fråga gäller framför allt hem på landsbygden. Många gånger ligger det ett ideellt engagemang bakom, och det händer tyvärr ibland att kommunerna spelar litet just på sådana känslor. Man kan emellertid inte i dag begära att en kategori människor skall fortsätta ett ideellt arbete utan att få ersättning. Därför måste myndigheterna enligt min mening se till värdet av arbetet och betala därefter. Jag vädjar till statsrådet fru Odhnoff att ta itu med detta problem.
Herr talman! Värdet av arbetet, fru Jonäng, är vi nog alla överens om. När vi kommer till ersättningsfrågorna är vi också överens, nämligen om att de är en kommunal uppgift. Vi kan bara konstatera att ersättningen till feriehemmen i den rekommendation, som har utarbetats av Kommunförbundet, har fått en direkt koppling till de ersättningar som utgår till fosterhemmen, och den frågan har tagits upp i annan ordning. Här sitter nu en fosterbarnsutredning som ser över fosterbarnsverksamheten över huvud taget, och den kommer att behandla både dess målsättning och dess innehåll. Genom kopplingen mellan fosterhemsverksamhet och feriehemsverksamhet kommer också feriebarnen att indirekt beröras av denna utredning. Fru Jonäng menar vidare att det inte är rimligt att det skall utgå så olika ersättningar till familjedaghem och till feriehem. Vad ersättningen till familjedaghem beträffar har det varit ett viktigt led i strävandena att stabilisera denna verksamhet och höja dess nivå, att skapa ett anställningsförhållande mellan dagbarnvårdaren och kommunen. I propositionen angående statsbidrag till familjedaghem har det klart förutsatts att anställningsvillkoren skulle bli föremål för förhandlingar mellan dagbarnvårdarna och Kommunförbundet. Sådana förhandlingar pågår, som fru Jonäng känner till, sedan en tid. Eftersom också feriebarnsverksamheten är en kommunal uppgift ter det sig enligt min syn naturligt att ersättningen till den som tar emot feriebarn bestäms genom överenskommelser mellan feriehem och kommuner.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig hur jag ser på frågan om förekomsten av ackordslönesystem inom den yrkesmässiga trafiken och dess förenlighet med trafiksäkerhetskraven. Vad beträffar de med ackordslönesystemet inom den yrkesmässiga trafiken förenade trafiksäkerhetsaspekterna gäller givetvis att härmed sammanhängande problem måste ses i ett vidare sammanhang. Därvid måste beaktas de reglerande och kontrollerande åtgärder som vidtagits mot ifrågavarande trafik och som är ägnade att motverka eventuella nackdelar med ett sådant lönesystem. Den rad av åtgärder som härvidlag genomförts och som planeras har jag tidigare redovisat i denna kammare.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den chaufförsstrejk som nyligen utbröt vid KF i Göteborg var den direkta anledningen till min fråga. Chaufförerna krävde en ändring av ackordslönesystemet inte minst på grund av den uppenbara trafikfara som detta lönesystem för med sig, men givetvis även av andra skäl. Det är inte bara denna yrkesgrupp som har ackordsarbete i trafiken; även de chaufförer som kör oljebilar, grusbilar etc. arbetar på ackord och innebär ett allvarligt hot mot trafiksäkerheten. Det är ett sundhetstecken att chaufförerna själva med energi och eftertryck och t.o.m. genom användande av strejkvapnet understryker sitt krav på att allt ackordsjäkt måste bort från trafiken. Och de gör det inte bara för sin egen skull utan även i trafiksäkerhetens intresse. verket egentligen uträttar och vill att statsmakterna omgående skall ta initiativ till en ändring. Det får inte längre fortgå så som chaufförer av grusbilar och oljebilar har berättat att det gör: de får äta sin frukost i hytten medan de kör. I Göteborg sade några chaufförer: »Bäst är det i Kallebäcksliden, för där kryper vi så långsamt uppför den långa backen.» Den uppenbara risk som alltså finns för att chaufförer stressas till att köra ihjäl både sig själva och andra borde enligt min mening ha uppmärksammats av de ansvariga myndigheterna på ett helt annat sätt än som skett. Det borde råda förbud mot all ackordskörning. De 67 chaufförerna vid KF lyckades slutligen komma fram till överenskommelsen att ackordslönerna skulle slopas — men först sedan de tvingats tillgripa strejkvapnet och sedan de utsatts för trakasserier. Kommunikationsministern säger nu att problemet måste beaktas i ett vidare sammanhang. Det är givetvis riktigt. Det sägs i svaret att de reglerande och kontrollerande åtgärder som har vidtagits mot ifrågavarande trafik också måste beaktas. även det är riktigt. Jag vet att mycket är på gång — det har kommunikationsministern och jag tidigare talat om. Men det skulle, just vad gäller ackordskörning kontra trafiksäkerhet, vara mycket värdefullt, om de allt fler reagerande yrkeschaufförerna av statsmakternas agerande — givetvis utan att man lade sig i förhandlingarna — kunde få ett bättre stöd i sin rättfärdiga kamp för att komma till rätta med dessa trafiksäkerhetsproblem. Den del av problemkomplexet som jag har tagit upp i min fråga är mycket väl inlindad i svaret, även om detta inte direkt är negativt.

Herr talman! Ackordslönesystemet för transportnäringen ingår som en del i det allmänna avtalssystemet och kan inte diskuteras isolerat. Som kommunikationsminister har jag ingen anledning att i detta sammanhang ge mig in på en principiell diskussion härom. Vad jag däremot som kommunikationsminister är skyldig att känna ansvar för är att eventuella olägenheter som kan vara förenade med ackordslönesystemet motverkas. Som jag sade i mitt svar har en rad reglerande och kontrollerande åtgärder vidtagits eller planerats. I mitt interpellationssvar till fru Ryding för ungefär en månad sedan om säkerhetsbestämmelserna för tung lastbilstrafik lämnade jag en redogörelse härför. Jag skall därför nu bara nämna några av dessa betydelsefulla aktiviteter. En arbetsgrupp med representanter för vägverket, trafiksäkerhetsverket och rikspolisstyrelsen, arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer m.fl. inom transportbranschen undersöker möjligheterna att uppnå en bättre efterlevnad av vissa bestämmelser. Vidare har trafiksäkerhetsverket träffat överenskommelse med berörda organisationer inom yrkestrafiken om en samlad aktion för att höja säkerheten inom den tunga lastbilstrafiken. Underhandlingar om medverkan i aktionen har också tagits upp med företrädare för skogsbruket. Verket skaffar sig även fortlöpande uppgifter om inträffade olyckor med tunga fordon för att få en klar uppfattning om orsakssammanhang och lämpliga motåtgärder. I aktionen för höjd säkerhet i den tunga lastbilstrafiken ingår också utarbetandet av en handbok med regler som lastbilsförare har att iaktta vid färd och lastning. Det här har fru Ryding hört för en månad sedan, men jag tyckte ändå att det fanns anledning att i detta sammanhang återkomma till vissa delar av det vi då talade om.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningarna. På den första delen av det som kommunikationsministern sade svarade jag redan i mitt första inlägg: Givetvis skall statsmakterna inte på något sätt blanda sig i avtalsförhandlingarna. Men jag anser att man välvilligt kan tolka de kompletteringar som kommunikationsministern nu gjorde så, att yrkeschaufförerna får indirekt stöd av statsmakterna för de åtgärder som de vill vidtaga i detta avseende för att öka trafiksäkerheten. Är denna tolkning riktig — även om jag kallar den välvillig — kan jag vara nöjd f. n. och lovar att göra vad jag kan för att sprida kännedom om den inställning statsmakterna har i frågan.

Herr talman! Herr Hedlund har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag anser lämpliga för att effektivt skydda andra länders ambassader, informationskontor och liknande institutioner i Sverige. En grundregel i det internationella samarbetet är att främmande länders diplomatiska representanter och beskickningar åtnjuter skydd. Denna regel har bl.a. kommit till uttryck i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser, som Sverige anslutit sig till och är skyldigt att efterleva. Regeln underströks också i en resolution, som Sverige tog initiativ till och som enhälligt antogs av FN rörande skydd för beskickningar och diplomatiska repre sentanter. Vi har därför på svensk sida ett särskilt ansvar för att se till att denna regel uppfylles för vår del. Detta sker genom en fortlöpande bevakning och särskilda insatser vid speciella tillfällen från polisens sida. Den senaste tiden har polisen med anledning av aktuella händelser genomfört en förstärkt bevakning av vissa utländska institutioner i Stockholm.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I detta ärende rör det sig om två grundläggande principer inom demokratin. Den ena är rätten att fritt få ge sin mening till känna i tal, skrift och på annat sätt, t.ex. genom demonstrationer. Den andra är att inte behöva bli utsatt för våld mot person eller egendom. Dessa båda intressen kan förenas, men ibland blir det en kollision dem emellan, särskilt när lidelserna av en eller annan anledning råkar i svallning. Det är då myndigheternas insatser sätts på prov. Kriget i Vietnam, Kambodja och Laos upprör helt naturligt oss alla. Ingen förnekar rätten att reagera, kritisera och protestera när det gäller handlingar som är förödande för människor, oavsett vem som utför dessa handlingar. Jag vill understryka att jag beklagar Förenta staternas ingripande i Kambodja, som för oss ter sig som någonting helt annat än den nedtrappning av kriget i Vietnam som man utlovat. Alla känner vi till att vi har en gammal rätt att fritt ge uttryck för vår mening om förhållandena både här hemma och ute i världen. Samtidigt måste vi göra klart för oss att åsikter inte skall eller får genomdrivas med våld, vare sig vid demonstrationer eller vid aktioner av annat slag. Sådana metoder tjänar för övrigt inte det syfte man eventuellt har. Demonstrationer och aktioner skall vara fredliga och hålla sig inom lagens råmärken. Det är i dag en allmän uppfattning att det skall finnas rätt att genomföra demonstrationer. Sådana har förekommit i vårt land under hela detta sekel, och de har merendels genomförts i hyfsade former och ofta också på ett enligt min mening mycket värdigt sätt. En demonstrationsrätt bör finnas i en demokrati, eftersom det för olika grupper och folkrörelser innebär en möjlighet att ge uttryck för sin mening. Vi lever emellertid i ett land, där andra länder är representerade bl.a. av diplomater och vi har även andra kontakter med utlandet i form av institutioner av olika slag. Helt naturligt måste det då vara vår uppgift att tillse att dessa länders representanter får utföra sin verksamhet i fred och ro. Övergrepp mot sådana personer, deras ambassader och andra institutioner är helt förkastliga och självklart olagliga. Vi måste förhindra att sådana övergrepp görs. Ansvaret härför åligger regering och riksdag men också den stora allmänheten, som bör ge uttryck för sitt ogillande. Trots allt frågar man sig om vidtagna åtgärder är tillräckliga. Det gäller, som jag redan sagt, att garantera både vår rätt att demonstrera och skyddet för de utsatta ambassaderna och institutionerna. Polisens resurser tycks vara knappa, och trots personell förstärkning av poliskåren förefaller den inte räcka till. Polisen har fått en hel del nya uppgifter, man har genomfört arbetstidsförkortningar o.s.v. som har konsumerat den ökning av polisstyrkan som gjorts. Jag har nu för mitt anförande tagit den tid i anspråk som jag har rätt till. Men det skulle vara åtskilligt mer att säga, och jag får väl återkomma till detta i samband med den debatt som jag hoppas vi får tillfälle att föra i anledning av en interpellation om bl.a. våldsmentaliteten.
Herr talman! Jag begärde inte ordet enbart för att ge herr Hedlund tillfälle att här återkomma — även om det kan vara skäl nog — utan också därför att jag vill anföra ytterligare några principiella synpunkter. Frågan om skyddet av ambassader och ambassadörer är viktig. Redan de primitiva folken hade den regeln att sändebud, parlamentärer med vit flagg, var fredade. Och det fanns också mycket rationella skäl för det. Man visste att man måste ha möjlighet till kontakt även med sina fiender för att över huvud taget kunna lösa problemen på annat sätt än genom nävrätten. Den traditionen har levt vidare. Den är precis lika viktig i dagens samhälle som i det primitiva samhället. Den skall vi alltså benhårt slå vakt om — på den punkten är herr Hedlund och jag helt ense. Det finns också ett annat skäl att mycket bestämt ta avstånd från våldshandlingar och skymfningar, och det är att demonstrationsrätten är oerhört viktig i vårt samhälle. Den är en av de finaste uttrycken för de demokratiska rättigheterna och har använts här i decennier. Det är 80 år sedan den första förstamajdemonstationen i Stockholm. Våldsmetoder i samband med demonstrationer står fullkomligt främmande för svenskt rättsmedvetande och för rättsmedvetandet inom arbetarrörelsen, som varit den främste bäraren av demonstrationsrätten. Att missbruka denna rätt är att skada ett fint uttryck för medborgerliga rättigheter i en demokrati. För det tredje är det en gammal erfarenhet att den som använder våldsmetoder skadar den sak han säger sig vilja företräda. Hade arbetarrörelsen använt vad som på den tiden kallades dynamitagitation, hade den förblivit en liten och betydelselös sekt i det svenska samhället. Jag har sagt förut att de som tror att de gagnar Vietnams sak genom att använda våld i demonstra tioner mot Amerikas krig i själva verket riktar en dolkstöt mot ryggen på Vietnams folk. De skapar intrycket att opinionen mot kriget är en sak för en liten grupp av personer, nästan en sekt, som vill tillgripa våld. Det är fel — den opinionen har en mycket djupare förankring hos det svenska folket. Mot den bakgrunden vill jag säga att det ändå finns vissa ljusa sidor i bilden. Den stora demonstrationen i Stockholm i förra veckan mot Vietnamkriget genomfördes under perfekt ordning, värdigt och med en fasthet som hedrar demonstranterna. Jag hoppas att de har tagit intryck av den opinion mot våldsmetoder som verkligen är mycket starkt förankrad hos det svenska folket. Och jag hoppas att det faktum att demonstrationen blev fredlig inte var en tillfällighet eller utgjorde en konsekvens av den starka polisbevakningen, utan att det var fråga om ett uttryck för en principiell uppfattning. I så fall kan vi se ljusare på de problem som herr Hedlund tog upp i slutet av sitt anförande.

Herr talman! Jag vill ännu en gång stryka under att jag finner det synnerligen angeläget att den stora allmänheten tar avstånd från ligistuppträden av det här slaget. Som jag sade är vi tämligen överens i vårt land om att demonstrationer bör vara tillåtna, och jag sade att jag har varit i tillfälle åse många mycket värdiga demonstrationer — jag skall inte nämna i vilka sammanhang de har förekommit. Det är mot våldet som vi reagerar och måste reagera. Våld i sådana här sammanhang får inte förekomma i en demokrati. Jag tror att även folkrörelserna har en uppgift att försöka pränta in särskilt hos de yngre hur ovärdigt våldet är och hur liten effekt en demonstration får om den tar sig våldsamma uttryck. Det kan ligga olika motiv bakom en del våldsupptåg som vi ser på skilda håll. Ligistuppträden vid Stockholms tunnelbanestationer är lagöverträdelser, men det är lika klara lagöverträdelser att i politiskt syfte kasta sten eller ägg eller slå sönder fönster eller åstadkomma annan skadegörelse. Skillnaden ligger i motiven. En annan skillnad mellan vanliga ligistupptåg och politiska är att de senare tycks vara organiserade 1 förväg. Vi vet också att de här uppträdena förekommer i anslutning till vissa politiska händelser. Det är angeläget att man kan komma aktionerna på spåren redan när de förbereds och därmed förebygga våldsaktioner. Det är inte tu tal om att detta är en svår och grannlaga uppgift. Den förstärkta polisbevakningen vid vissa utländska institutioner i Stockholm är välbehövlig.

Herr talman! Herr Westberg har frågat mig om jag vill medverka till att vägmärken, som mer naturtroget återger vägsträckans beskaffenhet , prövas på särskilt olycksbelastade kortare vägavsnitt i syfte att ytterligare studera sambandet mellan varningsmarkering och olycksfrekvens. Hur vägmärken skall se ut och vad de betyder fastställs internationellt. Med den ökande trafiken över gränserna blir det alltmer angeläget att väg märkena är lika i skilda länder. Vi kan ej utan vidare ersätta genom internationella konventioner antagna märken med andra särskilda märken för vårt land eller del därav. Det är givetvis av stor betydelse att frågor om vägmärken ägnas erforderlig uppmärksamhet och att förekommande problem löses på det från trafiksäkerhetssynpunkt bästa sättet. Trafiksäkerhetsverket har också tillsatt en särskild arbetsgrupp för vägmärken och körbanemarkeringar, i vilken ingår representanter för bl.a. vägverket och rikspolisstyrelsen.

Herr talman! De många trafikolycksfallen och de skrämmande höga dödssiffrorna gör trafiksäkerhetsarbetet till en av våra angelägnaste arbetsuppgifter. Allt vi kan göra för att nedbringa olycksfallsriskerna på våra vägar måste göras. Det förslag som jag har fört fram i min fråga är ett led i den strävan som jag här talar om. Kommunikationsministern och jag har tidigare diskuterat vägstandardens betydelse och vägbeläggningens inverkan. När det gällde vägstandarden talade vi särskilt om en bestämd vägsträcka inom det landskap där jag är verksam som kallas »Dödens väg», och det är inte utan att jag har haft just den vägsträckan i tankarna, när jag har ställt min fråga. Jag vill tacka kommunikationsministern för det positiva svaret. Jag noterar med verklig tillfredsställelse hans engagemang i trafiksäkerhetsarbetet. Kommunikationsministern säger i svaret att vägmärkenas utseende är bundet av internationella bestämmelser, och det är naturligtvis riktigt, men en viss försöksverksamhet bör man väl ändå kunna kosta på sig. Jag vet att man i utlandet har prövat vägmärken av det slag jag har angivit och att de som haft tillfälle att följa anvisningarna på dem har haft mycket stor nytta och glädje av dem. Vi vet också att en tävlingsförare som skall färdas på en okänd väg är mycket noga med att i förväg kartlägga vägens beskaffenhet. Jag tror det skulle ha stor betydelse om vi på vissa särskilt utsatta vägstäckor, exempelvis på »Dödens väg», kunde få vägmärken som gav en utförligare beskrivning av vägens beskaffenhet med angivande exempelvis av kurvor på vägsträckan. Jag tror att det vore värdefullt, om vi kunde få till stånd en försöksverksamhet av det slag, som det här är fråga om. Kommunikationsministern säger att trafiksäkerhetsverket har tillsatt en särskild arbetsgrupp för vägmärken och körbanemarkeringar, i vilken ingår representanter för bl.a. vägverket och rikspolisstyrelsen. Jag hoppas att denna arbetsgrupp skall uppmärksamma denna problematik och ta initiativ för att åstadkomma försöksverksamhet av det slag, som jag här velat rekommendera.
Herr talman! Vi har internationella överenskommelser på detta område, och det kan givetvis tyckas, att man skulle kunna gå vid sidan av dem då och då. Det är emellertid inte så enkelt.

S. V. Det är riktigt att vi från 1951 till hö gertrafikens genomförande hade en kurvutmärkning av annat slag än nu. På en anslagstavla under det snedställda Z, som då var kurvtecken, kunde man visa hur vägen svängde. Efter nordiska överläggningar övergav vi det systemet, och Danmark, som har något liknande nu, avser att införa det internationella systemet liksom vi har gjort. En av nackdelarna med kurvbilden var, att den inte kunde vara tillräckligt detaljerad och därför i värsta fall kunde inge trafikanten en falsk uppfattning om att han kände till kurvan och därför körde mindre försiktigt. En annan nackdel var också, att man inte som nu kunde avgöra hur lång en kurvig vägsträckning var. Jag vill, herr talman, lämna denna förklaring mot bakgrunden av att vi till allt annat som vi sysslar med på detta område också haft försöksverksamhet.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn har frågat mig, om jag uppmärksammat olägenheterna för allmänheten och näringslivet i bygden av att långsamtgående fordon, som måste passera över Dalälven icke får utnyttja Islingbybron, samt om jag är villig medverka till att dessa olägenheter elimineras genom dispensvägen givna bestämmelser för trafiken på berörd delsträcka på motorvägen. Borttagandet av bron vid Nyckelby har medfört vissa olägenheter för den långsamtgående trafiken som inte får använda Islingbybron. Lantbruksnämnden i länet har därför i samråd med vägförvaltningen och länsavdelningen av RLF mundersökt lantbrukets transportbehov över Dalälven. Undersökningen visar att något över 30 brukningsenheter berörs. Av dessa enheters åkerareal om ca 1000 ha är 2 procent belägna på motsatt sida älven i förhållande till brukningscentrum. I fråga om enheternas skogsareal om ca 2 000 ha är motsvarande andel 67 procent. Ungefär hälften av brukningsenheternas ägare ansåg en förbättrad bro vid Torsång vara av större betydelse än bron vid Nyckelby haft. Ifrågavarande trafik över Dalälven anses ha ringa omfattning. Byggandet av en ny bro vid Torsång beräknar vägverket kunna påbörja under innevarande år. Sedan denna bro färdigställts torde de berörda olägenheterna för allmänheten och näringslivet i bygden i huvudsak bli undanröjda. Från trafiksäkerhetssynpunkt måste det anses olämpligt att upplåta den i motorvägen ingående bron vid Islingby för långsamtgående fordon. Trafikplatsen öster om bron torde knappast vara någon lämplig slutpunkt för motorvägen och skulle i varje fall inte uppfattas som sådan av trafikanterna. Jag är således med hänsyn till trafiksäkerheten och mot bakgrund av att en ny näraliggande broförbindelse för all slags trafik mycket snart kommer till stånd inte villig medverka till att långsamtgående fordon släpps in på motorvägsbron vid Islingby.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det tyvärr inte tillmötesgår det önskemål som jag har framfört. Borttagandet av flottbron vid Nyckelby och det senkomna och för många mycket överraskande beslutet om klassificering av vägsträckan över bron som motorväg med förbud för långsamtgående trafik innebär uppenbarligen olägenheter för näringsliv och befolkning i bygden. De som nu skall färdas med långsamtgående fordon t.ex. från östra delen av Stora Tuna till mera centrala delar av kommunen får nu färdas ca 5 km längre vägsträcka än om de finge använda den nya bron. Dessa trafikanter får nu passera en trång vägport och den smala bron i Domnarvet. Vidare passerar de utsläpp från Domnarvets järnverk och en järnvägskorsning på linjen Borlänge—Falun. Särskilt vid arbetstidens slut och början är här en oerhört stark trafik, utan tvekan tidvis större än på den nya Islingbybron. Jag har svårt att förstå att det skulle innebära en större olägenhet, om dessa långsamtgående fordon finge passera Islingbybron i stället för att som nu belasta och hindra trafiken i mera centrala delar av staden. Sträckan över bron fram till anslutningsoch påfartsvägarna i Islingby är ca 800 m. Det bör observeras att dessa påfartsoch anslutningsvägar inte är av motorvägsklass, eftersom de saknar accelerationssträckor. Det är mot denna bakgrund jag efterlyst dispensbestämmelser för trafik på denna sträcka. Statsrådet hänvisar till en undersökning om jordbrukets och skogsbrukets transportbehov och menar att de är begränsade. Även människor inom dessa näringar är dock trafikanter vilkas intressen man måste beakta. Jag vill dessutom fästa uppmärksamheten på att även för annan företagsamhet i bygden än jordbruk och skogsbruk utgör förbudet mot långsamtgående traktorer, maskiner m.m. en olägenhet då det gäller att komma över till den andra sidan av älven. Statsrådet sade att det skall bli en ny bro i Torsång, vilket naturligtvis är mycket glädjande, men man får komma ihåg att avståndet är ca 9 km från Islingbybron till Torsång, varför de problem jag berört inte löses helt genom denna nya bro. Jag tackar som sagt statsrådet för svaret men beklagar att det inte innebär ett tillmötesgående av mina önskemål.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om det enligt min mening kan vara befogat att se över och precisera de lagregler som kan komma i tillämpning vid fall av misshandel under idrottsutövning. Jag har inte funnit anledning att ta upp frågan om en översyn av gällande rätt i de avseenden som herr Sjöholm åsyftar.
Herr talman! Jag tackar för svaret som i formellt avseende var alldeles utmärkt — kort, klart och entydigt. Det är särskilt välgörande mot bakgrunden av den interpellationsdebatt som vi nyss hörde mellan statsministern och herr Hedlund — om det nu var en debatt förstås. Sakligt är jag mindre belåten. Det rör sig om en problematik som blir allt aktuellare. Det finns idrottsmän som bär sig illa åt, och det föreligger några aktuella fall, som föranlett vissa idrottsledare och kanske i synnerhet idrottsjournalister att hävda, att den s.k. allmänna rättvisan skall hålla sig utanför; åklagare och domstolar skall inte blanda sig i det som sker på våra idrottsarenor. Jag tror detta är en mycket farlig utveckling, och det är detta som föranlett min fråga. Juridiskt gäller det samtyckets roll, eftersom samtycke ju kan förta straffbarheten vid ringa misshandel. Som justitieministern minns behandlades den frågan i propositionen om förbud mot professionell boxning, där man Öövervägde alternativet att skriva in i brottsbalkens misshandelsparagrafer, att samtycke till boxning icke skulle förta straffbarheten. Nu gjorde man inte det, eftersom man då varit tvungen att förbjuda all boxning. Det var så till vida beklagligt att man valde att gå den vägen. Detta är ett problem som diskuteras livligt och som man säkert är intresserad av även i justitiedepartementet. Rent allmänt kan sägas att det hjälper idrottsrörelsen, om man kan hålla våldsmentaliteten och busfasonerna borta från idrottsarenorna. Från den synpunkten är det beklagligt att justitieministern vid detta tillfälle inte vill intressera sig för den problematiken.

Herr talman! Herr Mellqvist har frågat mig, om jag är beredd medverka till ökad polisiär övervakning på vägarna under instundande sommar så att trafikolyckorna i görligaste mån kan nedbringas. Riktlinjerna för sommarens samordnade trafikövervakning sänds i dagarna ut från rikspolisstyrelsen. Trafikövervakningen kommer att skärpas avsevärt såväl på det regionala som på det lokala planet. Vid tre tillfällen kommer övervakningen att intensifieras särskilt och det är inför skolavslutningen, omkring midsommar och vid industrisemestern d.v.s. vid de tidpunkter då riskerna för trafikolyckor är särskilt stora. Då kommer bl.a. omkring 90 patruller att befinna sig enbart på våra sex största vägar. Under sommaren i övrigt kommer ca 60 patruller att finnas ute på dessa vägar. För sommarens trafikövervakning kommer polisen att bl.a. disponera över tolv helikoptrar som kommer att stationeras så att så gott som hela landet kan täckas. Övervakningen under sommaren inriktas särskilt på tre farliga trafiksituationer, nämligen vänstersväng i vägkorsning, omkörning och utfart på huvudled. Polisen skall vidare under sommaren genomföra en trafiksäkerhetskampanj i samarbete med trafiksäkerhetsverket och försäkringsbolaget Folksam. Ett första led i denna kampanj utgörs av en intensiv information i skolorna omedelbart före skolavslutningen.